Herr talman! För att åstadkomma en bättre regionalpolitisk balans måste olika åtgärder vidtas av samhället, Den statliga lokaliseringspolitiken i form av lokaliseringsstöd och lokaliseringslån är betydelsefull för att motverka ytterligare regional obalans. Men det är även av största betydelse att den statliga företagsamheten och den statliga förvaltningen omlokaliseras så, att även dessa verksamheter bidrar till att motverka koncentrationstendenserna.

Totalt föreslogs utlokalisering från Stockholm av statliga verk med tillsammans ungefär 5 500 anställda, Av dessa arbetstillfällen föreslogs inte mindre än nära 3 200 eller 58 procent bli lokaliserade till Norrland. Propositionen avviker i viss mån från utredningsförslaget. Enligt propositionen skall ca 6 300 arbetsplatser flyttas från Stockholm, men av dessa föreslås endast drygt 2 200 bli placerade i Norrland, vilket jämfört med utredningen innebär en beklaglig reducering för Norrlands del mot bakgrund av denna landsdels stora behov av nya och differentierade sysselsättningstillfällen. Medan delegationen alltså föreslog att 58 procent av de föreslagna omlokaliserade arbetsplatserna skulle överföras till Norrland nöjde sig regeringen med att föreslå att 36 procent skulle placeras där. Det är otillfredsställande med denna reducering för Norrland, och en förstärkning härvidlag måste ske vid de kommande omlokaliseringar som enligt både departementschefen och utskottet beräknas äga rum, Av de i propositionen föreslagna orterna i Norrland har Sundsvall — den enda föreslagna lokaliseringsorten inom Västernorrlands län — drabbats av den största reduceringen jämfört med delegationens förslag. Delegationen föreslog lokalisering till Sundsvall av statens personalpensionsverk, centrala studiehjälpsnämnden och riksförsäkringsverket — det sistnämnda med inte mindre än 925 anställda. Vad gäller personalpensionsverket och centrala studiehjälpsnämnden tycks det nästan råda enighet om flyttningen. Jag hörde för en stund sedan herr Wennerfors angripa flyttningen av personalpensionsverket. Han tycks bedöma det så att det skulle vara svårare att få kvalificerade tjänstemän, som sköter detta verk, om det placeras på annan ort än i huvudstaden. Kunnigheten hos personalen minskar väl inte beroende på omlokaliseringen, Jag är övertygad om att personalpensionsverket kommer att fungera fullgott även utanför Stockholm. Många av våra stora företag har sina huvudkontor placerade på andra orter än i huvudstaden, men de har ändå lyckats att få kvalificerad arbetskraft. De farhågor herr Wennerfors har när det gäller placeringen av personalpensionsverket i Sundsvall anser jag obefogade. I propositionen föreslås att riksförsäkringsverket skall stanna i Stockholm, men att dess ADB-avdelning med ungefär 200 anställda flyttas till Sundsvall.

Utskottet föreslår att vår motion — liksom nästan alla andra motioner som väckts i anledning av detta ärende — skall avslås. Herr talman! Det är inte min avsikt att här yrka bifall till motionen mot ett enhälligt utskott, men jag vill ändå ta några av kammarens dyrbara minuter i anspråk. En av anledningarna till att riksförsäkringsverket föreslås få stanna i Stockholm är att en viss decentralisering av verkets arbetsuppgifter till försäkringskassor och lokala skattemyndigheter planeras, varigenom det centrala verket kommer att minskas med 400 anställda. Denna planerade decentralisering av arbetsuppgifterna hälsar jag givetvis med största tillfredsställelse och den ligger helt i linje med centerns strävanden, Men — och det framhöll vi i vår motion — riksdagen borde kunna uttala sig för att verkets efter omorganisationen återstående del lokaliserades till Sundsvall. Nu kanske någon anser att man är en överdriven lokalpatriot när man talar just för sin egen regions utveckling. Givetvis måste vi riksdagsledamöter se på hela landets bästa, men inom den ramen är det vår självklara rätt — ja, plikt — att aktualisera vår egen regions problem och behov. Till skillnad från de flesta andra motionärer i detta ärende försöker vi inte beröva någon annan lokaliseringsort ett föreslaget objekt utan vill endast fullfölja vad delegationen ansåg lämpligt. Ibland möter man uppfattningen att Sundsvallsregionen är tillräckligt expansiv och att de statliga åtgärderna kanske borde inriktas på andra orter. Men orsaken till att vi anser det synnerligen befogat att Sundsvall får de antal nya arbetstillfällen som delegationen föreslog är Sundsvalls ställning som centralort för mellersta Norrland och dess betydelse för Västernorrlands län. Detta län kämpar som bekant med stora svårigheter att skaffa nya arbetstillfällen, Tack vare expansionen i Sundsvall har befolkningsminskningen kunnat begränsas, och ett alternativ till flyttning från länets landsbygd till södra och mellersta Sveriges centra har kunnat erbjudas. Men denna expansion torde i rätt stor utsträckning ha varit och torde komma att bli beroende av den statliga lokaliseringspolitiken.

Sundsvall är den enda av regering och utskottsmajoritet föreslagna lokaliseringsorten i länet, varför vi ur länets synpunkt i nuvarande läge måste arbeta för en lokalisering just till Sundsvall av statlig verksamhet. Ur länssynpunkt vore det mycket positivt, om man i det fortsatta arbetet för omlokalisering följde centerns partimotion — motionen 1326 — och reservationen nr 1, där det framhålles att även mindre orter i vårt län såsom Härnösand—Kramfors-området och Örnsköldsvik, borde kunna komma i fråga för lokalisering av sådan verksamhet i framtiden. Vår motion gäller riksförsäkringsverket, och jag vill framhålla att dess efter omorganisationen återstående del — verkets lednings-, planeringsoch utredningsfunktioner samt dess besvärsavdelning — med fördel skulle kunna förläggas till Sundsvall. Till Sundsvall har under de senaste åren Försäkringsbolaget Skandia lokaliserat ett av sina fyra huvudkontor, upprättat genom en utbrytning från Stockholmskontoret. Skandias erfarenheter är mycket goda, och det bör vara av värde att känna till dem när vi diskuterar omlokaliseringar, varför jag med några ord vill beröra dem. Dels rekryterade Skandia frivillig personal bland sina anställda i Stockholm, dels nyanställdes och utbildades personal i Sundsvall i god tid före det nya kontorets öppnande. Företaget underlättade flyttningen för de anställda genom beviljande av lån för villaoch insatslägenhetsköp. Knappt hälften av dem som önskade flytta från Stockholm kunde antas, och av de 73 som antogs för flyttning till Sundsvall och började tjänstgöra där är det bara fem som hittills har flyttat tillbaka till Stockholm, av trivselskäl och på grund av speciella personliga förhållanden, Bland de fördelar på den nya orten som de anställda nämnde är kortare restider till arbetet, bättre bostadsmiljö och närheten till naturen. Som en följd av personalens trivsel kunde företaget notera att personalomsättningen var ungefär hälften så stor i Sundsvall som i Stockholm, och likaså var sjukfrånvaron avsevärt lägre. Företaget kunde konstatera god ekonomi på sitt Sundsvallskontor, som hävdade sig väl i jämförelse med företagets tre övriga huvudkontor. De enda kostnader som var högre i Norrland var, naturligt nog, telefonoch resekostnaderna, som ju i stor utsträckning är beroende av den statliga taxepolitiken. Vi ser hur viktigt det är att uppnå en utjämning i telefonavgifter och kostnader för flygoch tågbiljetter för olika delar av landet för att därigenom skapa gynnsammare förutsättningar för spridning, inte bara av statlig utan även av kooperativ och privat verksamhet. Herr talman! Jag har här framhållit att Norrlandslänen har fått en alltför liten andel av de föreslagna omlokaliseringarna, Glädjande nog har utskottsmajoriteten uttalat sig för lokalisering av myntoch justeringsverket till Söderhamn, och vi får hoppas att TRU kommer till Umeå, vilket tillsammans utgör åtminstone en liten förbättring för Norrland i jämförelse med regeringsförslaget. Nya arbetstillfällen fordras i Norrland. För att skapa sådana krävs i stor utsträckning statliga insatser i en eller annan form. Låt oss se den i dag föreslagna omlokaliseringen av statlig verksamhet som en av de olika åtgärder som samhället måste vidta för att uppnå en bättre regionalpolitisk balans i vårt land! Herr talman! Jag avstår från yrkande, men jag förutsätter att vid bildandet av nya statliga verk Norrland tillgodoses och att de ytterligare förslag till omlokaliseringar, som skall följa efter denna första etapp, i högre grad skall ge Norrland dess skäliga andel av statsförvaltningen.

Herr talman! Herr Olsson i Sundsvall har uppmanat mig att inte hysa några farhågor när det gäller statens personalpensionsverks utflyttning till Sundsvall. Det finns en mängd duktiga människor i Sundsvall, menar herr Olsson i Sundsvall. Jag är helt övertygad om det; jag känner många. Och även om jag inte känner herr Olsson i Sundsvall ännu, förmodar jag att han är en utomordentlig representant för allt duktigt folk i Sundsvall. Men nu gäller det inte riktigt den saken, herr Olsson, utan det gäller de specialister, som är anställda vid statens personalpensionsverk och som vid en utflyttning dess värre lämnar detta verk. Man mister alltså på detta verk en mängd duktigt och specialutbildat folk, och det är detta jag beklagar, herr talman.

Herr talman! Jag har inte uttalat mig om duktigheten hos Sundsvallsborna. Däremot har jag sagt att det inte bör bli någon skillnad i duglighet hos ämbetsmännen om verket placeras i Sundsvall. Visserligen kan det uppstå övergångssvårigheter vid en flyttning, Jag känner inte närmare till hur det ligger till i detta fallet, men jag utgår från att flyttningen kommer att förberedas väl och att man i god tid vet vilka anställda som flyttar med och att man också i god tid förser sig med annan kvalificerad arbetskraft i den mån så erfordras. Att förvaltningar kan drivas med framgång utanför Stockholm är uppenbart, Efter vad jag vet finns redan en del statliga förvaltningar utanför Stockholm, och dessa har — hoppas jag — fungerat till full belåtenhet. Om vi nu skall tala om Sundsvallsborna känner denna kammare väl till att en av deras representanter lämnade riksdagen för att tillträda tjänsten som generaldirektör för ett statligt verk. Och lika väl som en generaldirektör kan flytta från Sundsvall till Stockholm bör ämbetsmän väl kunna flytta i den andra riktningen.
Herr talman! Herr Olsson i Sundsvall missuppfattar mig fortfarande. Det är inte fråga om att det inte skulle finnas lika duktiga människor i Sundsvall som på andra håll i landet. Vad det är fråga om, herr Olsson i Sundsvall, är att de specialutbildade duktiga människorna på personalpensionsverket icke flyttar med till Sundsvall. Det är det som är problemet.
Herr talman! En viss personalomsättning förekommer väl även om verken ligger kvar på en och samma ort. De anställda slutar av olika anledningar, t.ex. för att flytta över till andra verksamheter. Framför allt slutar många på grund av pensionering. Alla dessa måste kunna ersättas. Som jag tidigare framhållit måste en utflyttning planeras i så god tid, att man hinner förse verket med den arbetskraft som är erforderlig för att detta skall kunna fungera till full belåtenhet även efter utlokalisering från Stockholm.

Herr talman! Så här i slutet av en lång debatt skall jag avstå från att göra några omfattande principiella uttalanden, Jag vill ändå konstatera värdet av det förslag som föreligger om utflyttning från Stockholm av 6 300 arbetstillfällen. Men låt mig samtidigt säga att det finns anledning att begränsa inflyttningen till storstadsregionerna, och då framför allt till Storstockholmsregionen, som enligt experterna skall planeras för en ökning av invånarantalet fram till år 2000 med 1 miljon människor. Det innebär en ökning från nuvarande 1,5 miljoner till 2,5 miljoner invånare, Stadshuspolitikerna här i Stockholm har stora ambitioner och de, liksom en del av riksdagens ledamöter på Stockholmsbänkarna, bör erinras om att det finns en värld också utanför Stockholms hank och stör. Det finns många områden som behöver få behålla sitt folk och som behöver förstärkning ur sysselsättningssynpunkt. Det finns anledning att framhålla att dessa områden, som i dag kämpar med den regionala obalansen, behöver få en ökad andel av befolkningsökningen i riket. Den inflyttning till Stockholmsregionen som man planerar medför en omfattande utbyggnad av serviceanordningarna för att befolkningsökningen skall kunna klaras, medan i stora delar av landet i övrigt frågan är hur man skall kunna utnyttja redan befintlig service — man har överkapacitet Herr talman! Från dessa allmänna reflexioner vill jag sedan gå över till att säga några ord med anledning av motionen 1295 angående utlokalisering av skogshögskolan till Umeå. Motionen är undertecknad av representanter för fyra partier från olika delar av landet. I motionen framhålles att den väsentligaste delen av hela skogshögskolans verksamhet är forskning, som tar ca 80 procent av skogshögskolans budget i anspråk. Detta är en följd av att skogshögskolan är den enda statliga forskningsinstitutionen för skogsbruket i vårt land. Forskningens betydelse för denna näring är vi alla medvetna om, Vi är också medvetna om skogens betydelse för vårt näringsliv — inte minst för vår exportindustri. Forskningen på skogsbrukets område sker på bred bas och i olika delar av landet. Skogshögskolan har en avdelning i Garpenberg i södra Dalarna med ca 25 tjänster. Där ligger första årskursen av jägmästarutbildningen, men där bedrivs också en viss forskning, främst inom ämnet skogsteknik. Det föreligger från skogshögskolans sida planer på en fortsatt utflyttning av lämpliga forskningsenheter till detta ur klimatoch terrängsynpunkt lämpliga område. Skogshögskolan har också nyligen fått en forskningsfilial i Umeå. Vidare finns utöver vad jag här har redovisat fem försöksparker i riket, nämligen Tönnersjöheden i Hallands län, Bogesund i Stockholms län, Siljansfors i Kopparbergs län, Kulbäcksliden-Svartberget i Västerbottens län och Ätnarova i Norrbottens län. Utöver detta finns också ett stort antal fasta försöksfält och provyteförsök för avkommeprövning m.m. utspridda över hela landet. Huvuddelen av verksamheten ligger i södra Sverige, där de klimatiska förutsättningarna för att få snabba resultat är gynnsammast. En betydande del av dessa fältförsök kan, som jag sade, med hänsyn till de klimatiska förhållandena av biologiska skäl över huvud taget inte heller utföras på annat håll i landet. Som exempel på de skogliga försökens utspridning i landet skall jag här bara med några siffror redovisa fördelningen i dag. I södra Sverige finns 278 försöksfält av detta slag, i mellersta Sverige 65 och i norra Sverige 47. Det ger en bild av hur fördelningen är i dag på detta forskningsområde, En betydande del av skogshögskolans forskningsverksamhet är arealbunden, vilket kräver, som det har uttryckts, närhet till objektet. Den sydliga tyngdpunkten för såväl produktion som forskningsproblem beror som jag sagt, och jag vill betona det igen, ytterst på klimatiska och biologiska faktorer. Vilka faktorer är det då som främst kommer in i bilden? Man kan närmast peka på följande: 1. Barrträdens vegetationsperiod är i nordligaste Sverige endast hälften så lång som i Sydsverige. I Nordsverige har man en sen vår och en tidig höst, och det hjälper inte att midnattssolen lyser under den korta sommar man har där. Man har ändock söderut en betydligt längre vegetationsperiod, 3. En jordmån behöver 40—60 år för att utbildas i södra Sverige men 300-800 år i norra delen av landet. Detta påverkar också de nödvändiga markförändringsstudier, som man vill ha resultat av inom rimlig tid. 4, Rotrötan — inte minst i granskogen — åsamkar landet stora förluster. Tyvärr förekommer dessa problem främst i södra Sverige och måste studeras där. 5, Som en följd av problemen i Sydoch Mellansverige på det lokala planet med motståndskraften mot sjukdomar bedrivs den största delen av resistensforskningen och resistensprövningen i dag där. 6. De större insektsskadorna uppträder till dominerande del i södra Sverige, och de allvarliga skadorna ökar av flera skäl kraftigt i denna landsdel, bl.a. som herr Turesson sade här på grund av ändrade transportförhållanden. En annan uppgift som ger belysning åt denna fråga är att vid skogshögskolan varje år insamlas ca 25 000 prover. Många av dessa är av sådan natur att transporten till provningslaboratorierna måste ske i kylboxförpackningar. Proverna måste trots detta nå laboratorierna inom tio timmar, vilket redan nu vållar stora svårigheter trots att man i södra och mellersta Sverige har välbelägna forskningscentra. Miljövårdsproblemen och ekologiska studier över huvud taget har väsentligt större såväl samhällelig som näringspolitisk vikt i de södra och mellersta delarna av landet enär markanvändningen är intensivare och befolkningstrycket är starkare. Ytterligare ett skäl som man kan anföra är den långa tiden mellan sådd och skörd på skogsområdet, vilken gör att forskningsverksamheten i fält i hög grad är bunden till redan anlagda försök på givna lokaler. Jag kan vidare peka på de skogsgenetiska försöken. Man har på Bogesunds försökspark vid Röskär ett unikt ympträdsmaterial. Där finns dels mellanoch sydsvenskt material, dels också mellaneuropeiskt trädmaterial, och den försöksverksamheten kan av klimatskäl inte drivas längre norrut.

Redan det norrländska näringslivets ensidighet föranleder att en av de viktigaste basnäringarna — skogsbruket — genom forskning måste ges bästa möjliga utvecklingspotential, Det innebär också att den skogliga forskningen i Norrland bör ha en mycket betydande andel av de totala forskningsresurserna. Denna forskningsinsats måste inriktas på följande frågor: 1. Hur man skall klara skogsföryngringen, särskilt i de norrländska höjdlägena, Det är av utomordentlig vikt att man där kan få den mogna skogen ersatt med ny skog, att man kan få en högre omsättningsförmåga och därmed också skapa ett bättre sysselsättningsunderlag. 2. Snöskytte och rotmurkla utgör exempel på skadesvampar som härjar svårt i plantoch ungskogarna i Norrland. 3. Man har bekymmer med skogsdriften på de marginella skogsmarkerna, där rotvärdet ligger nära noll. I många områden ligger det redan på noll, och det kräver speciella undersökningar och insatser.

Det har gjort att vi i den motion som jag nämnt har begärt att detta forskningscentrum snarast skall förstärkas. Vi motionärer har följt upp detta genom att i motionen i en första omgång hävda att man skulle flytta 82 av skogshögskolans tjänster till Umeå, varav 9 tjänster på professorsnivå och övriga tjänster utgörande basorganisation för bl.a. jägmästarutbildningen. Vi bedömer det nämligen på det sättet, med hänvisning till vad jag här har anfört, att forskningens betydelse bör bli ytterligare belyst. Från den utgångspunkten har vi sagt oss att det behövs en översyn av högskolans organisation och verksamhet, framför allt i fråga om forskningen och hur man skall kunna klara den på ett hyfsat sätt. Vi har sagt: Låt oss få en sådan utredning och få den så snabbt utförd att man kan förelägga 1972 års riksdag förslag om den framtida skogshögskolans organisation och belägenhgt. Det behövs för att kunna tillfredsställa de anspråk som ställs på skogsforskningen i detta land. Utskottet har ändock kommit fram till ett avstyrkande av motionen och bifall till Kungl. Maj:ts proposition, Det är intressant att ta del av den tveksamhet som präglar utskottets skrivning rörande vår motion på det här området. Utskottet säger att det ”har ingående prövat frågan om skogshögskolans förläggning och har därvid stannat för att en förläggning till Umeå bör kunna godtas”. Lägg märke till ordalydelsen ”bör kunna godtas”! Därefter anför utskottet: ”Vid detta ställningstagande har utskottet dock utgått från att modifikationer i lokaliseringsfrågan kan bli nödvändiga dels med hänsyn till högskolans möjligheter att bedriva forskning i södra och mellersta Sverige och dels med hänsyn till den framtida organisationen av undervisningen. Utskottet förutsätter att dessa frågor närmare penetreras vid den fortsatta prövningen av ärendet.” Vidare säger man — och ansluter sig där till departementschefen — att högskolans avdelning i Garpenberg i södra Dalarna bör byggas ut och kan byggas ut om det visar sig lämpligt. När man läst denna motivering från utskottet frågar man sig av vilken anledning utskottet inte kunnat biträda motionen utan i stället kommit fram till ett bifall till Kungl. Maj:ts förslag, nämligen att man utan reservationer skulle förlägga skogshögskolan till Umeå utan att ta hänsyn till de forskningsobjekt som det ändå rör sig om. Till detta skall ytterligare ett skäl anföras, vilket talar för vår motion, nämligen att utskottet informerats och under hand fått uppgifter om att det inom skogshögskolans styrelse i samverkan med representanter för skogsindustrin pågår en utredning om skogshögskolans framtida organisation. Denna utredning borde rimligen ha kunnat få slutföras innan slutlig ställning tas till lokalisering av forskningsverksamheten inom skogshög skolan. Det talar för, menar jag, att man skulle ha följt vad motionen föreslagit, nämligen ett beslut i dag om en förflyttning av ett antal tjänster, närmare bestämt 82, till Umeå och i övrigt en översyn av forskningsuppgifterna på ett sådant sätt att man skulle ha kunnat få ett förslag till nästa års riksdag. Vad jag här anfört, herr talman, ligger i linje med reservationen 8 till utskottets betänkande, och jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 8 i fråga om skogshögskolans framtid.

Herr talman! Trots att dagen har fortskridit så långt finns det alltjämt flera talare anmälda. Jag skall därför söka koncentrera mig. Jag har skrivit på motionen 1295 som herr Carlsson i Vikmanshyttan åberopade, och jag vill instämma med honom, Vi är mycket oroliga om hela skogshögskolan lägges för långt från södra Sverige. I södra Sverige bör finnas en forskningsstation med hänsyn till skogens betydelse i denna landsdel. Detta vill jag säga utan att jag därför tror, som herr Fagerlund förutsatte, att vi lever på hästdroskornas tid. Klimatet, zoologiska och biologiska verkligheter etc. ger oss anledning till oro om forskningsinstituten läggs för långt bort. Jag vill därför yrka bifall till reservationen 8 som herr Eric Carlsson också yrkade bifall till. Jag har vidare, herr talman, tillsammans med herr Wirmark lämnat en motion om att förlägga luftfartsverkets centrala ledning till Arlanda — motionen har nr 1294 — i stället för att som propositionen föreslagit lägga den till Norrköping. Jag vill understryka att denna motion inte är föranledd av omsorgen om en lokalisering till den egna bygden, Intresset är en god funktion i verket. Herr Nordgren har tidigare framhållit att kostnaden för flygverksamheten bör hållas nere. I jämförelse med utlandet hankar luftfarten i vårt land efter. Som SAS och Linjeflyg anger i sina remissvar är kontakten med kunderna viktig för luftfartsverket. Nu har ju utskottet — det är ganska intressant — knippat ihop luftfartsverket med en hel del andra institutioner. Man har angivit personalpensionsverket, provningsanstalten och luftfartsverket. Utskottet säger att bl.a. de skäl som vi anfört i vår motion om luftfartsverket inte övertygat utskottet om att utflyttningen inte skulle vara möjlig att genomföra, Visst är det möjligt att genomföra en utflyttning, men vi är inte övertygade om att utflyttningen är riktig. Luftfartsverket har också en helt annan syn på problemen. Verket har uppvaktat utskottet med anledning av vår motion och stöttat upp denna. Jag vill citera ur verkets sammanfattande punkter: ”1) Luftfartsverket är i hög grad decentraliserat. Av cirka 1 300 anställda tillhör cirka 1 000 decentraliserade enheter, flygplatsförvaltningar och besiktningskontor. För effektivt arbete inom verket är nära kontakt med dessa enheter nödvändig. En lokalisering till Norrköping skulle omöjliggöra den nära kontakt som erfordras, Flyttning till Arlanda ger däremot allra bästa kontaktmöjligheter. 2) Verkets kontakter med statliga myndigheter och olika institutioner försvåras markant vid flyttning till Norrköping men kan utan större olägenheter upprätthållas vid flyttning till Arlanda. 3) Verket behöver ha nära kontakt med de större flygföretagen, vilka samtliga finnas på Bromma eller Arlanda, Detta kontaktbehov kan vid lokalisering till Arlanda tillgodoses utan större uppoffring av tid och kostnader. SAS och LIN har starkt understrukit detta kontaktbehov.” Jag vill understryka att jag anser att luftfartsverket bör finnas vid vår storflygplats. En förläggning till Norrköping är om inte omöjlig så dock felaktig, och jag fruktar, herr talman, att den blir så felaktig att den kommer att negativt påverka flygverksamheten i landet. Jag yrkar bifall till reservationen 2 under punkten 3 i inrikesutskottets betänkande nr 15.

Herr talman! Någon sade tidigare i dag att det beslut som riksdagen nu går att fatta kan betraktas som ett historiskt beslut.

De två undantagen är dels utlokaliseringen av TRU-kommitténs produktionsenhet och delar av Sveriges Radios utbildningsenhet, dels placeringen av myntoch justeringsverkets myntoch medaljtillverkning. Jag avser att uteslutande uppehålla mig vid den första delen, alltså frågan om TRU-kommitténs placering. Som bekant frångick regeringen delegationens förslag på den punkten och föreslår i propositionen att TRU-kommitténs produktionsenhet skall förläggas till Norrköping. Man har därvid tydligen tagit intryck av bl.a. Sveriges Radios remissyttrande över delegationens förslag om en förläggning till Umeå. Sveriges Radio framhåller att en lokalisering till en ort närmare Stockholm är att föredra. I Sveriges Radios remissyttrande framhålls också att man ser det som värdefullt att det finns tillgång till högre utbildning och forskning på orten i fråga. Av orter med rimlig närhet till Stockholm nämner Sveriges Radio Örebro och Norrköping Linköping. Man räknar då också med att Sveriges Radios utbildningsenhet placeras på samma ort som TRU-kommittén. I sammanhanget har också framhållits önskvärdheten av att tillgång till högre teknisk utbildning finns på lokaliseringsorten, Närheten mellan Norrköping och Linköping gör att de sålunda uppställda önskemålen kan tillgodoses vid en lokalisering till Norrköping. Lokalfrågorna är naturligtvis viktiga oavsett vilken ort som väljs. Som framgår av propositionen förestår en nybyggnad av radio-TV-hus i Norrköping. Man räknar med att det huset skall vara i drift budgetåret 1972/73.

Viss ekonomisk vinst borde därvid kunna göras. Till detta bör läggas att Norrköping kommer att bli s.k. regioncentral inom ramen för Sveriges Radios verksamhet. Inrikesutskottet anför i sitt betänkande på denna punkt: ”De regionalpolitiska skälen är otvivelaktigt tyngre för lokalisering till Umeå än för Norrköping.” Några motiv för det uttalandet anförs inte av utskottet. Jag misstänker att utskottet vid sin bedömning och sin skrivning varit rov för den debatt som pågår om förhållandena i Norrland allmänt sett. Jag tillhör nu dem som menar att vi har anledning att på allt sätt stödja aktiviteter för ökad sysselsättning i Norrland, men det hindrar inte att man bör ha klart för sig att det kan finnas problem av likartad natur i andra delar av landet. Det torde för de flesta vara bekant — naturligtvis också för inrikesutskottet — att Norrköping tillhör de allra hårdast drabbade orterna i landet när det gäller strukturförändringarna inom industrin. Textilkrisen satte spår som man har känningar av ännu. Jag menar självfallet inte att TRU-kommitténs placering i Norrköping omedelbart skulle komma att förändra den situationen, På sikt kommer den dock att väsentligt medverka till att förbättra förhållandena. Ledamoten av inrikesutskottet herr Rimås borde ha haft en naturlig uppgift inom utskottet att vid behandlingen av den här frågan informera utskottet om de förhållanden som råder i Norrköping. Jag lyssnade med intresse på herr Rimås” huvudanförande tidigare i dag, och jag noterade att han förbigick den frågan med tystnad; man kanske kan säga att det var en talande tystnad.

Jag tror också att det kommer att bli på det sättet. Men, herr Rimås, det var ju så — det har utskottets vice ordförande herr Fagerlund upplyst kammaren om — att vid den första omröstningen i utskottet hamnade socialdemokraterna i minoritet just på den här punkten. Enkel matematik säger oss alla att om herr Rimås vid det tillfället velat stödja en utlokalisering av TRU-kommittén till Norrköping, så hade förhållandet blivit det omvända, dvs. det hade blivit en majoritet inom utskottet för placering i Norrköping. Herr Rimås citerar också en mening i utskottsbetänkandet och säger att den skulle uttrycka hans alldeles speciella uppfattning i denna fråga. Jag förutsätter att herr Rimås på den här punkten delar övriga utskottsledamöters uppfattning när man skriver, som jag inledningsvis citerade, att skäl talar för att Umeå i första hand bör komma i fråga. Utskottet har anfört ytterligare ett skäl som man anser talar till Umeås fördel, nämligen möjligheterna till samarbete med universitetet och annan högre utbildning. Jag anser att de i och för sig motiverade önskemålen på det området väl kan tillgodoses vid en lokalisering till Norrköping genom närheten till Linköping. Inrikesutskottet förordar nu ett uppskov med det definitiva ställningstagandet i lokaliseringsfrågan för TRU och anser att frågan bör ytterligare utredas. Även om utskottets skrivning pekar i viss riktning vill jag tolka den så att utredningen kommer att ske helt förutsättningslöst. Jag räknar då med, som jag redan har sagt, att utredningen kommer att visa att den ur olika synpunkter mest lämpliga orten för TRU-kommitténs lokalisering är Norrköping.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

Herr talman! Egentligen skulle jag kunna svara herr Henrikson med att bara hänvisa till replikväxlingen — mellan mig och fröken Bergegren bl.a. — där jag motiverade mitt ställningstagande. När han upprepar ungefär detsamma som hon sade finns ju inte anledning att jag fördenskull upprepar vad jag sade då. Det är kanske ett par saker som var nya. Herr Henrikson utgår ifrån att utskottet skulle leva i total okunnighet om hur situationen är i Norrköping. Jag skall inte yttra mig om hans betygsättning av utskottets kompetens och förmåga att tränga in i de ärenden som det har att behandla — den får väl stå för herr Henriksons räkning. Men det förvånar mig något att herr Henrikson har så litet förtroende för departementschefens bedömningar. Om han efter remissyttrandena ändrade lokaliseringsorten från. Umeå till Norrköping, så måste det enligt den slutsats som herr Henrikson nu drar vara väldigt dåligt underbyggda skäl till ändringen eftersom de inte tål att en utredning granskar dem. Hållbarheten av hans egen argumentering till Norrköpings fördel är väl i så fall lika svag. Sedan vill jag bara säga att under tiden som vi behandlade den här frågan i utskottet — alldeles i slutskedet när vi var praktiskt taget färdiga — kom betänkandet om TRU:s framtida organisation. Och det var inget enigt betänkande — generaldirektör Orring har där ett, som jag tycker, mycket kraftigt underbyggt särskilt yttrande, i vilket han starkt kritiserar de bedömningar som utredningen har gjort och som betänkandet innehåller. Det är egentligen en rätt mystisk diskussion vi för på östgötabanken. Vi diskuterar om en organisation som håller på med försöksverksamhet och vars framtida utformning nu, efter en utredning som har framlagts, skall bestämmas, Vi vet alltså inte ens om den blir sådan som den nu är — och då skall vi inte kunna gå med på att man ser litet närmare på saken och i det större sammanhanget tar in också frågan om lokaliseringen.

Herr talman! Dåliga argument blir ju inte bättre därför att de upprepas gång på gång. Jag vidhåller, herr Rimås, att det i hög grad här är fråga om en efterhandskonstruktion. Vi skulle i dag såvitt jag förstår inom utskottet ha kunnat konstatera en majoritet som också på den här punkten hade följt departementschefens förslag. När herr Rimås talar om att jag skulle ha dåligt förtroende för departementschefen, så vet jag inte vad han bygger sin uppfattning på. Ingenting som jag här tidigare har sagt ger vid handen att det skulle finnas ett bristande förtroende från min sida gentemot departementschefen. Det förefaller vara alldeles tvärtom, att herr Rimås har behov av ytterligare utredning för att bli övertygad om att departementschefens förslag på den här punkten är hållbart och ett förslag som riksdagen borde kunna ställa sig bakom.

Herr talman! Slutsatsen att herr Henrikson inte litar på departementschefens bedömning drog jag helt enkelt därav att herr Henrikson tycks vara livrädd för att man skall få utreda den här saken ytterligare. Jag har förut sagt i mina repliker att här råder olika uppfattningar mellan Norrlandsintressena och — om vi så skall säga — östgötaintressena i det här fallet. Det bör man få titta närmare på — det är alls inte något orimligt ställningstagande. Sedan talar herr Henrikson om att det berodde på mig hur majoriteten skulle bli i utskottet. Ja, men hur hade majoriteten blivit här i kammaren? Det vet vi ingenting om. Genom den kompromiss som vi uppnådde i utskottet kunde vi ju slippa undan — det gör vi inte nu, eftersom herr Henrikson yrkar på att vi skall votera om den saken också — att votera direkt mellan Umeå och Norrköping, med risk för att Umeå kanske hade vunnit och Norrköping inte alls haft någon chans. Enligt den här uppläggningen har Norrköping fortfarande kvar sin chans, om vi nu skall hålla på och diskutera bypolitiken här en stund till.
Herr talman! Det här med bypolitik är naturligtvis en oerhört känslig sak, och jag vet ju att herr Rimås tidigare i dag har blivit betygsatt i just den frågan, där det sades att han inte ägnade sig åt bypolitik. Nu förefaller det mig emellertid vara så — om vi skall hålla oss till sakfrågan, herr Rimås — att Norrköping är i en sådan situation att det fanns all anledning att stödja Kungl. Maj:ts förslag även på den här punkten, utan att det därför skulle kunna hänföras till bypolitik.

Herr talman! Efter den långa debatt som har förevarit i den här frågan skall jag verkligen inte ta kammarens tid i anspråk för något längre anförande, och av det skälet skall jag inte heller ta upp någon debatt om något av vad som har sagts tidigare i dag. Jag kan fatta mig kort redan av det skälet att den motion som jag skall tala något för är tillstyrkt av inrikesutskottets majoritet, och jag hoppas att riksdagen nu också skall följa utskottets hemställan. Det gäller här utlokaliseringen av myntoch justeringsverket, som jag i motionen 1320 Onsdagen den och Söderhamn har majoriteten i utskottet stannat för Söderhamn, och 26 maj 1971 utan att göra några som helst jämförelser anser jag att detta ställningstagande är helt riktigt. Dessutom står det i överensstämmelse med den Omlokalisering målsättning som ligger till grund för utflyttningen av nu aktuella statliga verksamhet Söderhamn tillhör stödområdet och fyller väl kravet på regionalpoli tiska insatser. Staden har också tillfredsställande samhällsfunktioner i övrigt när det gäller service, god arbetsmiljö, goda kommunikationer m.m. Den samhällsekonomiska vinsten ligger i en bättre balanserad regional utveckling. Lokaliseringsdelegationen har i sitt yttrande understrukit att lokalisering av central statlig verksamhet bör användas som ett led i de regionalpolitiska strävandena. Delegationen fäster särskild vikt vid de positiva effekter som en omlokalisering kan medföra för den mottagande orten och regionen. Dessa allmänt uttalade mål uppfyller Söderhamn som mottagningsort för myntoch justeringsverket. Det är ingalunda någon landsförvisning för ett statligt verk att bli placerat i Söderhamn. Den privata industrin har tidigare observerat Söderhamn som lämplig lokaliseringsort. Här kan särskilt nämnas LM Ericsson och Kockums. Beträffande arbetsmiljö och trivsel i övrigt fyller Söderhamn också de uppställda kraven. Även om sysselsättningseffekterna inte blir särskilt stora genom en flyttning av myntoch justeringsverket till Söderhamn är lokaliseringen ändå välkommen på en ort som har undersysselsättning. Till detta skall också läggas den tillväxtbefrämjande stimulans som ligger i varje tillskott av nya arbetstillfällen. Härigenom blir orten också mera attraktiv för andra företag och tillföres på det sättet växtkraft, som så småningom ger orten en differentierad företagsstruktur och arbetsmarknad som uppfyller den lokaliseringspolitiska målsättning som man har för en huvudort för näringsliv och kvalificerad service. Söderhamn har alla förutsättningar att utvecklas som ett tillväxtcentrum i södra Hälsingland, och därför är myntoch justeringsverket ett värdefullt tillskott till det näringsliv som redan finns där.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

Herr talman! I motionen 1304, undertecknad av mig och representanter för alla de övriga demokratiska partierna, föreslås återförvisning av hela detta ärende och som en konsekvens härav avslag på propositionen 140 29. Anledningen till detta ställningstagande från min sida är ingalunda, som det har gjorts gällande på sina håll sedan motionen väcktes, att jag skulle vara motståndare till den bärande idén inom mitt parti, nämligen decentralisering. Som bekant ingår i decentraliseringen utflyttning av statlig verksamhet från i första hand Stockholmsområdet som ett bärande moment. Tvärtom anser jag, herr talman, att utflyttning av statlig verksamhet är nödvändig för att vi skall få någon regionalpolitisk balans. Det går icke att stillatigande åse den utveckling som varit på gång alltför länge med den fruktansvärda överhettningen inom i första hand Stockholmsområdet och motsvarande uttunning av olika samhällsfunktioner runt om i det svenska samhället. Anledningen är helt enkelt att man enligt min mening inte kan göra ett så viktigt, i samhällsstrukturen och i berörd personals personliga förhållanden så genomgripande ingrepp som den nu föreslagna utlokaliseringen utan att ett så väsentligt beslut grundas på en verklig utredning. Propositionen följer ju på praktiskt taget alla punkter nästan identiskt den Sjönanderska utredningen. Jag anser att det Sjönanderska aktstycket icke på något sätt fyller kraven på en seriöst menad och objektivt riktig utredning. Det måste därför underkännas. Det skulle, herr talman, ta alltför lång tid om jag här skulle ge mig till att påtala och analysera alla brister som den utredningen har. Jag skall inskränka mig till några enstaka punkter, som jag anser vara väsentliga. Det räcker att påpeka att man uppenbarligen från denna utrednings sida — och därmed också i propositionen — har negligerat viktiga synpunkter på just statliga ämbetsverks lokalisering, som experter — vilka har sysslat med de här frågorna i många år — har framfört i debatten. En sådan uppmärksammad och välkänd expertgrupp som finns i arbete och som jag vill nämna är expertgruppen för regional utredningsverksamhet, den s.k. ERU-gruppen. ERU-gruppen har bl.a. framfört invändningar mot tanken på att hela ämbetsverk och grupper av ämbetsverk på en gång och i ett sammanhang skulle flyttas ut. Man har i stället föreslagit att funktioner av ämbetsverk, funktioner av den samhälleliga statliga verksamheten och sektorer av denna verksamhet skulle utflyttas och utlokaliseras från Stockholmsområdet. En sådan metod står, herr talman, i väsentligt mycket bättre överensstämmelse med den decentraliseringsidé som jag och mitt parti så ivrigt förfäktar. En annan mycket väsentlig brist i utredningen och propositionen är att några verkligt noggranna samhällsekonomiska kalkyler i detta sammanhang inte har gjorts, och sådana måste självfallet göras. De lapidariska siffror som har presenterats i den Sjönanderska utredningen kan över huvud taget inte förtjäna benämningen kalkyler. De kan inte ge någon vägledning i denna utomordentligt viktiga sak, en vägledning som riksdagen bör ha rätt att få. Det finns ytterligare en, mycket väsentlig insats som borde ha gjorts men som inte gjorts: man har inte gjort några omsorgsfulla kontaktoch arbetsstudier hos de berörda myndigheterna.

Vad har man nått, herr talman? Man har nått precis motsatsen. Man har fått personalen, nära nog som en man, emot sig genom att man på ett upprörande sätt — jag tvekar inte att säga det — har nonchalerat elementära företagsdemokratiska skyldigheter just när det gäller att ha kontakter och höra den berörda personalens mening. Personalen betraktar sig nu som mer eller mindre våldförd och över huvud taget som omyndigförklarad, eftersom man inte fått vara med och framföra sina synpunkter, som säkerligen hade varit utomordentligt värdefulla och som skulle ha kunnat underlätta det hela och fått saken att löpa på ett smidigt och förnämligt sätt. Jag skall inte, herr talman, utveckla det här temat vidare, Jag har väckt motionen — och, som sagt, fått medmotionärer från de fyra demokratiska partierna med mig — av två huvudskäl, som jag redovisar för min personliga del. Jag reagerar och protesterar mot att sådana här ingripanden och förändringar i samhällsstrukturen, som framför allt av regionalpolitiska skäl är nödvändiga, grundas på ett utredningsmässigt undermåligt aktstycke — det Sjönanderska betänkandet. Jag reagerar lika starkt mot att en av mitt partis centrala idéer — decentraliseringstanken — skall förfuskas på ett sådant sätt som här sker. Man kan skicka ut många tusen byråsekreterare runt om här i landet utan att det väsentliga elementet i decentraliseringstanken förs ett enda tuppfjät närmare målet, nämligen att decentralisera makten och maktfunktionerna. Hur många byråsekreterara och likställda man än skickar ut, så finns likafullt makten kvar i kanslihuset och finansdepartementet. Vad jag vill och vad vårt parti yrkat på i alla möjliga sammanhang är att maktfunktionerna skall decentraliseras och läggas på länsplanet, på det kommunala planet och över huvud taget på regionala organisationer. Då först når vi en verklig decentralisering. Jag har alltså, herr talman, i den här motionen begärt — och det gör jag nu också — återförvisning av hela ärendet för att få en riktig utredning gjord, en utredning som kan utgöra underlag för en bättre, en mer meningsfull och mer effektiv decentralisering av den statliga verksamheten. Jag yrkar, herr talman, bifall till motionen 1304.
Herr talman! Jag skall inte ta upp allt vad herr Sjönell säger om hur dålig den här utredningen är och om att den inte borde ligga till grund för det beslut som utskottet nu föreslår riksdagen att fatta. Men det är en sak i herr Sjönells anförande som jag vill poängtera. Han säger att hans partis bärande tanke när det gäller decentraliseringen har förfuskats genom den här propositionen. Jag noterar då att hans partis representanter i utskottet förfuskar den här idén genom att tillstyrka propositionen och ställa sig bakom utskottsbetänkandet. Tydligen är herr Sjönell ganska ensam om uppfattningen att denna idé skulle ha förfuskats. Jag noterar det! Låt mig till slut bara påpeka att det är en läpparnas bekännelse när herr Sjönell säger att han vill ha en decentralisering och samtidigt kommer med det här förslaget.
Herr talman! Det är inte mycket att tillägga. Om ett sådant här viktigt beslut skall genomföras och decentraliseringstanken föras ut till meningsfylld verklighet, så måste beslutet grundas på goda och objektiva och icke undermåliga utredningar. Vad det gäller att jag hänger mig till endast läpparnas bekännelse i en för mig central ideologisk fråga är det en anklagelse som jag inte har anledning att bemöta.

Herr talman! Bland de verk och institutioner som föreslås utflyttade från Stockholm befinner sig även statens institut för byggnadsforskning. Detta institut skiljer sig från de övriga genom att det inte har några fasta tjänster. Många av institutets medhjälpare deltar också i universitetsutbildning och teknisk högskoleutbildning. Detta förhållande motiverar att förläggningsorten är en universitetsstad. Ur lokaliseringssynpunkt kan detta emellertid inte tillgodoses. Det gäller då att komma så nära en sådan som möjligt. Den föreslagna placeringsorten — Gävle — tillgodoser inte detta krav. Däremot är Borås den lämpligaste orten med hänsyn till närheten till Göteborg. Med den motorväg mellan dessa städer som för närvarande håller på att byggas ut blir restiden mycket kort. Vidare har institutet ofta förekommande kontakter med utlandet. Dessa kan också lätt upprätthållas genom tillkomsten av det nya Härrydafältet. Fortfarande vet man inte något om var de för institutet särskilt viktiga verken kommer att hamna när det blir fråga om ytterligare utflyttning, eftersom dessa verk alltjämt ligger kvar i Stockholm. Därför menar vi, några stycken motionärar, att det vore lämpligt att denna utflyttning skedde till Borås. Det har också visat sig att det finns ett mycket stort intresse för detta bland dem som arbetar inom detta institut. Med hänvisning till bl.a. dessa synpunkter har vi i motionen 1336 föreslagit att institutet måtte förläggas till Borås, som har stora möjligheter att ta emot en sådan här statlig verksamhet. Men denna stad har i den förevarande propositionen ihågkommits mycket litet. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till motionen 1336.

Herr talman! I mitt första inlägg i dag konstaterade jag att de lokalpatriotiska synpunkterna inte hade fått något påtagligt utrymme i utskottsarbetet, utan vi har försökt att bedöma frågorna ur ett vidare perspektiv. Det kan kanske vara frestande att yrka bifall till en motion, som upptar förslag om ytterligare objekt till den egna regionen, men jag tycker att herr Magnusson i Borås skall ha två saker i minnet. För det första fanns inte Borås med i det första förslaget, dvs. delegationens förslag, men i propositionen har vi fått dels provnings anstalten, dels en bibliotekshögskola. Vi i Borås har chansen att få vara med även i fortsättningen. För det andra skulle jag absolut inte vilja vara med om att ta ifrån Gävle något av de verk som har kommit Gävle till del. Även Gävle är ju faktiskt beläget i Norrland, Jag förstår att herr Magnusson är mindre känslig på den punkten än vad jag är, men jag tycker i varje fall att herr Magnusson borde vara tacksam för att Borås genom Kungl. Maj:ts förslag erkänns såsom ett storstadsalternativ. Det är av mycket stor betydelse för Boråsregionens framtid. Jag är verkligen tacksam över att vi har kommit med i detta förslag över huvud taget.
Herr talman! För det första finns inte bibliotekshögskolan med i denna proposition, vilket fru Hörnlund påstår. För det andra har Borås inte ihågkommits i någon nämnvärd utsträckning vid denna utflyttning. Det är dock ett faktum. För det tredje är detta inte ett lokalpatriotiskt framställt yrkande, utan detta yrkande har främst emanerat från personer som är verksamma inom detta institut och som menar att det är nödvändigt att institutet förläggs i närheten av en universitetsstad om det i fortsättningen skall kunna behålla sin personaluppsättning. Det är ett faktum.
Herr talman! Herr Magnusson i Borås kan ju konstatera i betänkandet att bibliotekshögskolan också nämns i detta sammanhang, även om den kommer i en särskild proposition. Jag vill också konstatera att vad som är viktigt för mig i sammanhanget är att man inte skall försöka att roffa åt sig av andra orter. Man skall väl vara nöjd om man har fått med av denna lokaliseringskaka. Jag tycker att i detta fall bör vi i Borås faktiskt vara nöjda med att vi över huvud taget har kommit med.

Herr talman! Det var ett gripande slut fru Hörnlund hade på sitt anförande: man skall inte vara lokalpatriot, och man skall vara tacksam om man får någon bit med av lokaliseringskakan! Den som representerar Stockholm är fullt medveten om att man inte får vara lokalpatriotisk och att någon del av lokaliseringskakan inte kommer i fråga för oss, eftersom vi så att säga får bestå det hela. Efter ett dygns debatt här har propositionen redovisats otaliga gånger. Alla har upprepat långa meningar ur den. Jag skulle också kunna göra det, så att jag fick ett mer njutbart anförande, men jag låter bli att göra det, eftersom alla redan har det i sina papper. Man har också i all oändlighet idisslat detta remarkabla betänkande, Jag skall därför avstå också från att ta upp det. Det är endast ett par av talarna i kammaren som har yrkat på att propositionen skulle avslås och att ärendet skulle gå tillbaka för nya utredningar och en ny bedömning. Jag är med på en motion med sådant yrkande, motionen 1304 av herr Sjönell m.fl., och jag ber redan nu att få yrka bifall till den. Det finns främst tre skäl för att gå emot en, som det tycks, enig riksdag i den här frågan. För det första är det unikt beträffande ett förslag med så vittgående förändringar, ett förslag som måste orsaka så stora kostnader och ingripa i så många människors liv, att det inte har kalkylerats med vad det förslaget kommer att kosta. Det kommer, såvitt jag förstår, att dra stora kostnader för alla skattebetalare i hela landet. Det kommer naturligtvis oatt ge ökade skattekronor i några kommuner, men i det stora hela blir det mycket stora utgifter, som inte ger någon som helst ökad produktion och som inte medför förbättring i någon verksamhet. Det är väl ingen som vill påstå att det på något sätt innebär så mycket högre standard, om ett arbete utförs i en stad i storleksgruppen näst efter Stockholm. Det gäller inte småorterna — dem har man avvisat här — utan det gäller de näst största städerna, något som med ett flott ord kallas storstadsalternativ. Man kan nästan få det intrycket ibland att det i och för sig måste bli en bättre produktion, men jag tror det inte. Under alla förhållanden måste under ganska många år framåt verksamheten delvis lamslås, delvis koncentreras helt på flyttningen. Mycken verksamhet desorienteras genom att man har så kort tid kvar i Stockholm och måste helt inrikta sig på att nyinrätta ett verk på ett annat håll. Därmed kommer också alla försök att rationalisera — det har dock påbörjats sådana och de pågår fortlöpande i många verk — under den här tiden att vara helt omöjliga, och rationaliseringen kommer också i framtiden att, med den splittring av verken som kommer att ske, bli omöjliggjord. Jag är helt övertygad om att framtidens dom över ett beslut av denna art blir ganska hård. Vi upplever i dag en huggsexa. Var och en är framme och tar sin bit eller, som Hjalmar Mehr sade: ”Man betraktar Stockholm som en strandad val, och var och en går fram och hugger sig en bit späck.” Den här dagen blir Herodes och Pilatus vänner.

Alla har tydligen varit utomordentligt nöjda med det resultat som regeringen har kommit till genom den något brådstörtade och med hård hand drivna planering som nu i dag accepteras av alla. Jag tror inte att det har varit en så förfärligt stor uppoffring för utskottet att, som det sades, se 53 stockholmare stå och tigga och be att få bli kvar. Jag tror att det var herr Eriksson i Arvika som sade att man i utskottet varit så storartad: man hade tagit emot 53 personer och låtit dem göra sig hörda. Tydligen har det inte påverkat någon. Jag tror inte att man skulle ha påverkats mer i sin inställning till den här frågan, om regeringen tagit ytterligare kontakter. Man är överens, Det har varit litet slagsmål mot några stycken, men i stort sett äter inte den ena räven upp den andras höna. Man har lugnat sig när man inte fått så mycket, därför att man har fått löfte: i nästa dragning blir det min tur, i synnerhet om jag håller mig riktigt lugn nu. Man får inte så värst stor respekt för detta, Sedan visar man upp ett hyckleri av det mest kvalificerade slag, som jag hört från flera här i dag. Man säger: Vi är inte lokalpatriotiska! Liksom om detta vore något fult. Det är väl naturligt att varje riksdagsman talar för sin krets, Det är väl inte så konstigt. Men man har förnekat att man ett ögonblick är lokalpatriotisk. Man tänker bara på landets bästa. När nu den statliga verksamheten blir förvisad från Stockholm och den som är kvar har ett hot över sig om att utflyttningen kommer att fortsätta, är detta väl ändå något ganska egendomligt. Självklart kunde man ha föreslagit att en annan stad skulle bli huvudstad — det tror jag visst. Huvudstaden kan man ha både i Sigtuna och Umeå och litet varstans, Men jag trodde att den stad som skall vara huvudstad också skall ha förvaltningen, Jag trodde att den statliga förvaltningen var det som konstituerade huvudstaden. Man har sagt att stockholmarna skall vara tacksamma och glada över att de slipper ifrån alla de olägenheter som är förenade med att vara i Stockholm. Riksdagsmännen vet ju hur det är. Man har också sagt: Vi kommer att erbjuda service. Det var visst fru Hörnlund som sade: De skall få se sig omkring, om de kommer ned till Borås. Ingen har hört om man också skall bjuda på kaffe, men det var ungefär den tonen: Bara de kommer ned skall vi vara väldigt snälla. Vi erbjuder bostäder, vi erbjuder service osv. Det hela är lite nedlåtande. Men det är naturligtvis roligt att få vara nedlåtande emot dem som tvångsflyttas. I själva verket kommer det att bli så att man ingalunda räknar med att de utflyttade tjänstemännen — i synnerhet inte de högre — ständigt skall stanna på orten, Det har man ju också sagt här. Man har hela tiden sagt: Det är så nära till Stockholm, så det är ingen svårighet att resa dit.

Självklart måste de också ha någonstans att bo när de kommer till Stockholm, så helt behöver vi kanske inte mista dem. Därmed har man också visat hur orationellt det hela är när man splittrar ut hela förvaltningen. Jag ser alla riksdagsmännen sitta i sina bänkar och le lokalpatriotiskt över vad de kommer att få och med ironi se på dem som företräder den krets, där man kommer att få känning av utflyttningen. Men vi fattar i dag ett beslut som omedelbart måste dra mycket stora kostnader — kostnader som vi inte vill redovisa. Investeringarna kommer säkerligen att dra miljardbelopp fast man inte sagt något om det. Man skaffar sig en tung förvaltning, man skaffar sig ett hinder för framtiden att kunna rationalisera bort förvaltningen. Det är inte lätt att rationalisera bort det lilla verk som kommit till långt bort, när man har det som ligger ganska nära i verksamhet. Var och en vill väl ha kvar de arbetstillfällen som man lyckats skapa sig i det verk man är anställd liksom den serviceapparat man är van vid. Från centerpartihåll har det flera gånger i dag sagts att det är inte stockholmarna man vill utlokalisera utan det är arbetsplatserna, och det är ju rakt på sak. Andra har — och där vill jag faktiskt ge herr Fagerlund en eloge — mycket bestämt sagt att det blir självklart mycket stora besvärligheter för dem som nu bor i Stockholm, har sin verksamhet där sedan lång tid tillbaka och har sin familj där när de skall flytta ut från staden. Jag är tacksam för att han sade det, för det låg ingen ironi i det. Det är självklart så, även om många inte tror det, att Stockholm är hemorten för många människor. De som bor här har precis samma känsla för sin bostad som andra, även om folk utanför den här staden anser att den bostaden inte är värd att bo i. Stockholmarna tycker faktiskt om gatorna här, de har kanske lagt ned sina pengar på ett hus i staden, de har sina anhöriga här och de har därtill någonting som kanske är vanligare i Stockholm än på många andra håll, nämligen hela familjen i verksamhet här. Det kan betyda att om maken måste flytta så ökar arbetslösheten på den plats dit han kommer om också makan flyttar med. Det observerade också herr Fagerlund. De kanske får räkna med att skiljas åt helt och hållet om den ene har kvar sin verksamhet i Stockholm och den andra bor på ett annat håll. Så kan man kanske leva en tid, men det är ingenting som man precis vill ha. Har man dessutom barn som kanske går i skola här i Stockholm blir det ytterligare svårigheter. Jag sade vid något tillfälle att om man drar upp en stockholmare så drar man upp honom också med rötter. Rötterna blöder, även om det låter sentimentalt. Jag tror inte det är överord att säga att många människor som bor här känner sig förtvivlade över att behöva flytta. De kan inte se någon mening i att man lägger ned stora kostnader på att flytta verksamheten till en annan ort och att den nya orten sedan antingen tar emot de stockholmare som flyttar dit eller också gör dem arbetslösa. Jag har blivit attackerad av människor på orter där arbetslöshet råder, och de säger att det inte är riktigt att inte stockholmare skall få gå samma öde till mötes som andra, De menar att det är en rättvisesak att så och så många stockholmare också blir arbetslösa. Detta har inte sagts här i kammaren men av många människor ute i landet. Jag har svårt att se att det är en angelägenhet för riksdagen att skapa ny arbetslöshet eller göra en omflyttning som inte tjänar något produktivt syfte. Jag tror dessutom att det blir mycket svårt att genomföra många av de omlokaliseringar som i dag är föreslagna liksom många av dem som man tydligen ligger i startgropen att planera för.

Det sägs att det inte är något skäl att man har sina anhöriga här, att man bott här i hela sitt liv — det är inte något skäl till att medge en människa att få stanna kvar i verksamheten i Stockholm. Det är inget skäl att man har en täppa eller att man har ett sommarställe — nej, det är det självfallet inte för den som inte vill ta skäl! Men så mycket kan väl sägas som att i dag fattas ett beslut som föregåtts av mycket större bryskhet när det gäller enskilda människors existens och arbetsvillkor än något annat beslut. Inga yttre skäl finns till att försämra arbetsvillkoren utan det hela är endast, anser jag, en felaktig lokaliseringsspekulation. Herr talman! Jag ber att, som jag tidigare har sagt, få yrka bifall till den motion som några stockholmare har dristat sig att väcka, Det är med stor sorg i hjärtat som jag vet att den inte kommer att vinna något gehör här i kammaren.

Herr talman!

Fru Eriksson i Stockholm sade att talarna hade varit lokalpatriotiska men inte velat erkänna det. Jag vill erkänna att jag är lokalpatriot och jag vill också betrakta mig som något av en missionär då det gäller att sprida kunskap om de resurser som finns vid Umeå universitet. Från utskottets ledamöter har i dag omvittnats att frågan om skogshögskolans förläggning tilldragit sig stor uppmärksamhet. Utskottets majoritet har glädjande nog stannat för att skogshögskolan i sin helhet bör lokaliseras till Umeå med de modifikationer som senare kan visa sig nödvändiga med hänsyn till den forskning som skall bedrivas i södra och mellersta Sverige och den framtida organisationen av undervisningen. Till utskottets betänkande har dock fogats en reservation, där reservanterna uttalar tveksamhet beträffande möjligheterna att med Umeå som bas bedriva forskning inom det skogliga området. En del andra talare i dag har uttryckt samma tveksamhet. Jag är förvånad över att bland dem också har uppträtt herr Hansson i Skegrie. Han var på besök i Umeå förra sommaren och jag trodde att han då hade haft tillfälle att få kännedom om de resurser som finns vid universitetet i Umeå. När det gäller den institutionella forskningen har en del uttalat tvivel om att erforderliga resurser skall kunna byggas upp i Umeå och värdet av ett samarbete mellan skogshögskolan och universitetet. Jag vill tacksamt ta detta tillfälle i akt för att skingra den bristande kunskapen om vårt yngsta universitet, Då det gäller biologi, fysik och kemi ligger Umeå universitet lika långt framme som övriga universitet i landet och de aktuella ämnesföreträdarna har gjort sig kända för att vara både mycket skickliga och ambitiösa. Vid Umeå universitet har det också skett en profilering av just biologin och kemin, ämnen som har ett direkt samband med den skogliga forskningen.

I detta sammanhang vill jag också påpeka att arbetsmedicinska institutet skall få en filial i Umeå, något som också har mycket stor betydelse då det gäller den skogliga undervisningen och forskningen. Jag vill dessutom påpeka att vi i Umeå ständigt har 20 utländska forskare i arbete och att det under den kommande sommaren där kommer att hållas tre stora internationella vetenskapliga kongresser som kommer att samla i runt tal 1 700 deltagare.

Dessa ord skall ställas mot de lämnade uppgifterna om internationellt utbyte och internationella forskningsframgångar för Umeå universitet.

Herr talman! Jag vill slå fast att Umeå universitet är särskilt väl lämpat att vara utbildningsoch forskningspartner med skogshögskolan. Faran för Umeå universitet i framtiden ligger just i den avskärmning som professor Ericson söker åstadkomma genom sitt föraktfulla uttalande — för det är helt klart att skogshögskolans lokalisering till Umeå får den största betydelse för den högre undervisningen både i Umeå och i Norrland i dess helhet.

Jag hoppas, herr talman, att jag med detta har lyckats övertyga en del tveksamma om att det forskningsoch utbildningsklimat som skogshögskolan önskar finns i Umeå. Sist vill jag säga något om den kommande omlokaliseringsverksamheten, I mitt tycke har den omlokalisering som vi nu har att ta ställning till en alltför stark inriktning på redan expansiva orter i södra och mellersta Sverige. Det finns orter i Norrland som har en hög kvalitet på sin samhällsservice och som i övrigt är attraktiva för en inflyttande. Jag kan i detta sammanhang nämna orter som Härnösand, Örnsköldsvik, Lycksele och Skellefteå. Då det gäller Skellefteå vill jag påpeka att i det området råder en undersysselsättning för den kvinnliga arbetskraften på 2 000 arbetstillfällen. Den utlokalisering av postgirot som har varit på tal skulle få den allra största effekt. Det har också sagts att postgirot har lokalsvårigheter i Stockholm och planerar ett bygge för 100 miljoner kronor. I det läget tycker jag att det kan vara skäl att pröva en ny förläggningsort.

Herr talman! Folkpartiets representanter i inrikesutskottet har utförligt redogjort för partiets principiella syn på den här omlokaliseringen. Mitt inlägg skall därför begränsas mycket starkt. Det är endast reservationen nr 6 som jag med några ord vill beröra, Denna reservation avser lokaliseringsorten för Sveriges geologiska undersökning. I en trepartimotion från Norrbottens riksdagsmän har föreslagits en ny utredning, syftande till att hela SGU skall utlokaliseras till Luleå och inte, som föreslagits i propositionen, endast en mindre del. Propositionens förslag innebär att 160 personer blir sysselsatta i Uppsala och ungefär 100 personer i Luleå. Delegationen för omlokaliseringen har föreslagit att SGU i sin helhet skulle förläggas till Luleå. De skäl härför som delegationen anför finner vi motionärer bärande. Det gör också folkpartiets, centerpartiets och moderata samlingspartiets representanter i utskottet. Delegationen pekar på den omfattande verksamhet som SGU bedriver i övre Norrland, Till detta kan också läggas att det är synnerligen angeläget att denna verksamhet intensifieras. Övre Norrland har fått en mycket liten del av den nu föreslagna utflyttningen. Ändock är ju behovet av stimulansinslag störst i den delen av landet.

Förslaget återfinns i reservationen nr 6, som jag yrkar bifall till.

Herr talman! I sitt inledande huvudanförande sade utskottets ordförande — inte utan en viss emfas — att man hade tagit del av de avslagsyrkanden som fanns i ett antal motioner, men det var ingen i utskottet som hade tagit upp dem eller intresserat sig för dem. Det hade inte yrkats något bifall till dem. Nåja, det är kanske inte så konstigt, och jag tycker inte att det är något att åberopa som ett seriöst argument. Det är bara ett ytterligare bevis för att beredningen av detta ärende in i det sista präglats av en viss ensidighet. Av utskottets femton ledamöter är det nämligen ingen som bor i Stockholm eller ens i Stockholmsområdet. De allra flesta har sina hemorter och sina valkretsar där man denna gång eller vid något senare tillfälle hoppas på att få utdelning i denna jakt på och slakt av den centrala förvaltningen i Stockholm. Men annars får jag säga att det är med rörelse och tacksamhet som jag noterat den omtanke om Stockholm och oss stockholmare som präglat många anföranden. Man har tänkt på våra köer. Man har talat om vår miljö. Man har pekat på vår stress och talat om vårt jäkt, och man har talat om hur otrevligt vi över huvud taget har det här i Stockholm. Det är precis som om vi som bor här inte skulle förstå vårt eget bästa utan behöva hjälp åtminstone bildligt talat från Ystad till Haparanda för att begripa och acceptera alla de fördelar som det skulle medföra för Stockholm att biträda den föreliggande propositionen. Tack allesammans för det! Det är bara så att omsorgen om oss stockholmare känns litet ovan. Vi har inte varit med om det så förfärligt ofta.

Det har redan sagts av herr Nilsson i Tvärålund att var och en känner mest för sin egen hembygd. Låt mig tillägga en förmodan: och även en del för sin valkrets — med betoning på val. Jag skall inte förneka att det finns en och annan stockholmare som med gillande lyssnar till talet om att man skall lätta på trycket på Stockholm. I sin stockholmsromantiska uppfattning har de nästan placerat imaginära tullportar vid infarterna till Stockholm där det står ”utsocknes göre sig icke besvär”. De lever litet grand i tron att man kan isolera sig här, och de är kanske inte helt inställda på de långa perspektiven och tänker inte på att en sådan politik skulle leda till en sakta förtvining av huvudstaden. Jag tror inte de är så många. Det är fler som ser på sin stad på ett helt annat sätt, som önskar en expansiv och effektiv huvudstad, en kommun som är beredd att i hela landets intresse ta på sig den belastning som huvudstadsfunktionerna onekligen medför.

Alltsedan Hansans dagar har vårt land varit sysselsatt med att försöka bygga upp en stark huvudstad — det har varit ett livsvillkor, och jag tror att det kommer att vara det i fortsättningen också i de internationella sammanhangen. Här på vår skandinaviska halvö ligger vi ändå i utkanten av världen. Vår internationella betydelse är verkligen inte så stor som många inbillar sig. Det är lätt att glömma bort oss, och det kommer kanske att bli ännu lättare, ännu bekvämare och kanske ännu mer motiverat att göra det, om vi inte håller oss med ett tillfredsställande administrativt centrum utan splittrar våra huvudstadsfunktioner på en massa olika orter. I det förlängda perspektivet kan man kanske också fundera på om och när man i en sådan här verksamhet som vi förutsättes skola deltaga i har nått den gräns för uttunning av vår huvudstad som ett administrativt centrum, att följden blir att vi får resa till Köpenhamn och Hamburg för att möta våra internationella kontakter. Ärade kammarledamöter! Jag förstår mycket väl att ni sitter och tänker: ”Nu tar han allt till, den där Lidgard.” Finansministern nickar instämmande, ser jag, och menar tydligen att ”han talar i nattmössan också”. Men låt mig bara något erinra om den diskussion som har förekommit om var en framtida storflygplats skall ligga i vår del av världen — jag skall inte utveckla frågan, men den ger en förvarning om vad som kan hända framemot sekelskiftet. Såvitt jag kan finna har inte huvudstadsproblematiken antytts i propositionen. Man kan kanske tycka att de problemen är ointressanta i jämförelse med politiskt mer matnyttiga regionpolitiska funderingar. Jag delar inte den uppfattningen. Som ärendet nu ligger till har den här propositionen om regional balans fått en beklaglig slagsida genom att de regionalpolitiska värderingarna — enligt mitt sätt att se saken — inte matchats på ett tillfredsställande sätt mot andra samhälleliga värderingar. Många har här i dag i större eller mindre utsträckning kritiserat beredningen av detta ärende.

Beträffande de sistnämnda vill jag för enkelhetens skull säga att jag helt ansluter mig till vad fru Eriksson i Stockholm sade. Såvitt jag kan bedöma sätter vi nu i gång en miljonrullning — om man uttrycker sig försiktigt; jag tror att fru Eriksson talade om miljarder — som man inte har någon kontroll på. I motioner och annat har man sysslat rätt mycket med problematiken hur man skall underlätta det för den flyttningshotade personalen. Om det kanske finns någon analys av eller några funderingar över problemet hur stor del av personalen som man kommer att få med sig vid utlokaliseringen känner jag inte till.

Jag känner personligen framstående specialister inom ämbetsverk under utflyttning som inte är för sin försörjning nödvändigtvis beroende av att vara i statens tjänst utan kan etablera sig som konsulter eller någonting annat och som allvarligt överväger detta.

Jag tror det blir svårt, och jag tycker det är beklagligt att det skall bli på det sättet. I motionen 1300 har fru Kristensson, två andra representanter för Stockholmsområdet och jag yrkat avslag på propositionen.

Herr talman! I den votering som kan väntas om bifall i princip till propositionen 29 eller avslag på den är det min avsikt att avstå från röstning. Jag vill i korthet ange min motivering för detta. Propositionens syfte att minska den statliga förvaltningens omfattning i Stockholm eller att i varje fall begränsa den pågående ökningen tycker jag är högst lovvärt, och det är väl egentligen alla här i kammaren överens om. Förslagen att flytta ut undervisningsanstalter samt laboratorier och andra specialinstitutioner anser jag också vara i stort sett riktiga. Ett exempel är förläggningen av bibliotekshögskolan till Borås. Den kommer att betyda mycket för Boråsområdet och hälsas med stor tillfredsställelse där, Jag hoppas att de anställda och eleverna kommer att finna sig väl till rätta hos oss, Detsamma gäller provningsanstalten, Också det byggnadsforskningsinstitut som i en motion av herr Magnusson i Borås, herr Persson i Heden och mig föreslås bli förlagt till Borås skulle ur lokaliseringssynpunkt vara av värde att få dit. Skälen för förläggningen — anknytningen till teknisk högskola i Göteborg — tycker jag också är sakligt bärande, Jag skulle för övrigt också gärna vilja ha en socialhögskola till Borås. Tillsammans med kamrater inom moderata samlingspartiet och centerpartiet motionerade jag om detta i januari i år, men tyvärr utan framgång. Men när det gäller de i egentlig mening centrala ämbetsverken är jag mycket tveksam. Någon ordentlig analys av riskerna för att förvaltningens effektivitet skall minskas genom att man sprider ut de centrala ämbetsverken på olika orter redovisas inte i propositionen. Det är kanske främst fråga om kontakten olika ämbetsverk emellan, mellan ämbetsverken och departementen och mellan ämbetsverken och allmänheten, till vilken jag då räknar även kommuner och organisationer av olika slag.

Jag skall som exempel ta det län som jag själv representerar, nämligen Älvsborgs län. De frågor som rör Älvsborgs län bör i största möjliga utsträckning avgöras i det länet. Att däremot flytta beslutanderätten i sådana frågor — som alltså rör Älvsborgs län — från Stockholm till Borlänge, Eskilstuna, Jönköping eller någon annanstans, det hjälper inte invånarna i vårt län, Jag tror att samma resonemang kan föras för de allra flesta regioner i vårt land på den punkten. I propositionen finns inte heller någon analys av de konsekvenser som man kan vänta sig i form av att kanslihuset sannolikt så småningom kommer att överta en del av uppgifterna från de utflyttade ämbetsverken, inte minst en rad kontaktuppgifter. Detta sägs inte i propositionen, men det är en utveckling som jag tror kommer att bli den naturliga, Den kan leda till en ytterligare maktkoncentration till kanslihuset, och det anser jag för min del inte vara en lycklig utveckling. De problem som jag nämnt här skulle egentligen förtjäna en noggrann genomgång. Men dels har de belysts tidigare i debatten och dels skall jag med hänsyn till tidsbristen så här i riksdagens slutspurt begränsa mig i detta sammanhang till att omnämna de skäl som gör att jag inte kan rösta för bifall till propositionen, trots att jag gillar många av dess förslag till utflyttning.

Herr talman! Under de senaste minuterna har många varit uppe och beklagat den åderlåtning som Stockholm skulle åsamkas genom det beslut vi nu skall fatta om en stund. Ja, kammarledamöter, ingen vet hur stor den åderlåtningen blir.

Men det har varit en skillnad mellan de flyttningar som har pågått från Norrland och dem som nu föreslås. De människor som har flyttat där uppifrån har inte haft något annat val än att flytta. De har inte haft de flyttförmåner som här föreslås i propositionen, de har inte fått några kommunala informationsskrifter, de har inte bjudits på kommunalt kaffe, de har inte bjudits på någon sightseeingsresa runt Stockholm när de har kommit hit ner. Det gjordes en liknelse här för ett ögonblick sedan, och det sades att Stockholm i dag är en val, där riksdagsmän försöker hugga för sig bitar. Ja, vi har erfarenhet i de nordligaste länen. Det är inte många år sedan som riksdagsmän från den stockholmska valfiskens buk agerade i Västerbotten på ett sätt som gjorde att vi miste tusentals sysselsättningstillfällen, Många av de berörda människorna har tvingats flytta. Nancy Eriksson sade för ett ögonblick sedan att utflyttningen från Stockholm är bitter — Stockholm blöder. Ja, då skulle, om man fortfarande gör jämförelser, Vindelälven i Västerbotten i dag forsa av blod från de människor som tvingas bryta upp från sina hem, sina anförvanter och sin miljö därför att de jobb som de hade hoppats på där uppe, som låg inom räckhåll, har ryckts bort. Jag har, kammarledamöter, velat säga det här som en liten förklaring till vad jag egentligen hade tänkt säga — att vi i Västerbotten är väldigt känsliga när man försöker ytterligare fingra på projekt som är aktuella för vår del. Så har det varit under debatten här i dag med skogshögskolan — som såväl av utredningen som i propositionen föreslagits bli förlagd till Umeå — där många sydoch mellansvenska riksdagsmän har varit framme och försökt hitta alla tänkbara argument emot. Och så har det delvis också varit ifrån Östgötabänken när det gällt valet för TRU:s del mellan Umeå och Norrköping. Jag skall inte nu i debattens sista ögonblick ta upp diskussion rörande de argument som man ensidigt har försökt rikta emot Umeå. När det gäller skogshögskolan har man från borgerligt håll försökt beskriva alla svårigheter som skulle föreligga om skolans forskning förlades till Umeå. Jag skall inte i detalj kommentera de argumenten. Låt mig bara erinra om att det inte alls behöver vara så att forskningen om problem som man kan tycka dominerar sydoch mellansvenska skogar absolut måste bedrivas i Sydoch Mellansverige. Jag skall ge bara ett litet exempel på detta. Det har sagts att bl. a, insektsangreppen skulle vara särskilt besvärande i sydoch mellansvenska skogar. Det kan vara riktigt. Men då måste man fråga sig: Vad beror dessa insektsangrepp på? För en tid sedan läste jag i tidskriften Skogen, som ändå är en fackmässig publikation på det här området, att insektshärjningarna till stor del beror på den numera vanliga avverkningstekniken med upplagring av obarkade stammar. Vad är det då som säger att forskningen om den frågan, därför att de här problemen kanhända är större i Sydoch Mellansverige än i Norrland, prompt behöver bedrivas i Sydoch Mellansverige? Det har sagts att klimatiskt betingade olikheter mellan södra och norra Sverige i fråga om växtoch djurvärld skulle kräva att forskningen bedrevs i Sydoch Mellansverige. Vad man inte har nämnt är att fältarbeten och exkursioner omkring de här problemen bara bedrivs en kort del av året. Det är de laboratoriemässiga upparbetningarna av proven som försiggår året runt och som med fördel kan göras i Norrland, även om man har inhämtat material i andra delar av landet. Jag vågar som summering påstå att Umeå universitet har fått en profilering som bör bereda skogshögskolans discipliner en god forskningsmiljö. Beträffande TRU har utskottet förordat en utredning som vi från Västerbottens sida hälsar med stor tillfredsställelse. Jag tror att utredningen kommer att ge besked om att det finns många skäl som talar för en lokalisering av TRU till Umeå — inte bara rent regionalpolitiska. Det har sagts att avståndet till Umeå skulle vara så avskräckande, Låt mig, utan att göra alltför mycket reklam för Umeå, säga att det är 90 minuters avstånd mellan Umeå och Stockholm, om man tar flyget. Det har också sagts att Umeå skulle ha lokalproblem för TRU:s räkning. Men intill det nyinvigda radiohuset i Umeå ligger 30 000 m? mark reserverat och väntar på TRU. När det gäller bostadsfrågan har Umeå kommun förklarat sig beredd att lösa den, om TRU förlägges till Umeå. Om man till detta lägger önskvärdheten av att få bättre balans mellan Norrland och det övriga landet när det gäller massmediernas produktion, så är det inte någon oväsentlig sak. I dag produceras mindre än 2 procent av de samlade TV och ljudradioprogrammen i de fyra nordligaste länen. Det borde föreligga skäl för att genom lokalisering av TRU norrut åstadkomma en något bättre balans i det fallet. Herr talman! Låt mig sedan avslutningsvis säga att vi från norrländskt håll är mycket glada över den proposition som vi om några ögonblick skall fatta beslut om, Den betyder ett erkännande av Norrland som lokaliseringsområde, som kommer att bli av stor betydelse för framtiden.

Herr talman! Både på förmiddagen och under kvällens debatt har frågan om skogshögskolans placering tagits upp av flera talare. Jag tog upp samma fråga i mitt första anförande, Under den senare delen av diskussionen tycker jag att det har redovisats argument som är ganska lika de argument som fördes fram när vi diskuterade förläggandet av ett universitet till Umeå. Då restes det alla möjliga hinder härför. Orten låg alltför långt bort, det var omöjligt att tänka sig en studiemiljö där osv. Vi känner alla till denna gamla konservativa argumentering, som det gäller att bryta om något nytt skall kunna komma till stånd. Jag håller för troligt att mina kolleger söderut inte känner till att Umeå universitet har utvecklats mycket positivt.

Vi kan naturligtvis anpassa såväl forskning som utbildning till behovet och till de resurser vi ger verksamheterna, oavsett var denna institution kommer att förläggas. Så pass praktiska är vi här i landet. Jag ville bara med dessa få ord understryka den saken, innan vi går till votering.

Herr talman! Efter den ström av talare som här har pläderat för Umeå kanske det inte är så mycket att tillägga. Men tillåt mig ändå säga att om man läser utskottets skrivning angående skogshögskolans förläggning, så innebär den åtskilliga reservationer. I motionen nr 1295 där man redovisat forskningens betydelse säger man att väsentliga delar av skogshögskolan redan i denna omgång bör kunna flyttas ut och att utbildningen bör kunna förläggas till Umeå universitet. Men vad motionärerna särskilt efterlyser är forskningens framtida möjligheter. Det är på den punkten man har sagt: Låt oss få en utredning, en komplettering av den utredning som i dag sker inom skogshögskolans styrelse i samverkan med representanter för skogsindustrin, för att se hur man kan klara forskningen. Låt oss få den så snabbt att vi kan få ett förslag till nästa års riksdag. Jag frågar mig: Av vilken anledning vågar och vill inte Umeås representanter acceptera en översyn av forskningens möjligheter för att främja ett skogsbruk som är av utomordentlig betydelse, inte bara för Norrland utan för hela landet? Det finns stora forskningsprojekt på skogssidan i Norrland, men det finns det i övriga landet också, och det är det man måste ha med i bilden. Några talare här har glömt en väsentlig sak när det gäller forskningen, nämligen sambandet med marken. Här har man gjort sig till tolk för uppfattningen att de här problemen kan klaras genom politiska lösningar. Jag konstaterar endast att herrar riksdagsledamöter tydligen anser sig vara mera kunniga på det här området än professorerna vid skogshögskolan, som ändå kan de här frågorna. Jag är också en aning förvånad över det utfall som gjordes mot professor Ericson, som ju inte kan försvara sig i den här kammaren, Herr talman! Efter vad jag under den senaste timmen hört av argumenteringen har jag styrkts i min uppfattning att det verkligen finns anledning att försöka få en belysning av forskningens möjligheter för att tillgodose skogsbruket i hela detta land.

Herr talman! Det är riktigt att det har varit uppe några talare från Västerbotten som bor så nära att de — hoppas att det inte uppfattas som förmätet att säga det — känner universitetet i Umeå och vet vilka resurser som finns där. Jag tror att herr Carlsson i Vikmanshyttan och många med honom måhända har missförstått utskottets skrivning där det sägs att man, just som herr Carlsson i Vikmanshyttan sade i slutet av sitt anförande, vill pröva möjligheterna för och utformningen av forskning och utbildning och undersöka om den skall förläggas till lantbrukshögskolan eller till institutioner vid universiteten. Det är inte fråga om någon tveksamhet i utskottets skrivning. Vad utskottet säger är att frågan lämnas öppen, och den lämnas lika öppen för möjligheter till anpassning och en riktig utformning enligt utskottets skrivning som enligt reservationens skrivning; alla möjligheter hålls öppna också enligt utskottets skrivning.

Herr talman!

Herr talman! Till gårdagskvällens TV-program en kommentar. Det gav ju en ganska festlig bild av det som här av många talare karakteriserats som en huggsexa, Som konkret exempel valde Sveriges Radio förslaget om utflyttning av TRU och sin egen utbildningsenhet. Men det kom nu att framställas enbart som en maktkamp mellan Umeå och Norrköping. Det finns emellertid faktiskt ett annat perspektiv på denna fråga som har aktualiserats i en motion. Där påpekas att personalen vid utbildningsprogramenheten är anställd vid Aktiebolaget Sveriges Radio och icke kan betraktas som statsanställd personal. Utbildningsenheten är icke ett statligt verk. Det är ytterst tveksamt om riksdagen har formell möjlighet att besluta om denna avdelnings lokalisering. Dessutom är det, som några talare påpekat, otillfredsställande att man skulle besluta om TRU:s lokalisering innan frågan om dess framtida organisation behandlats, De här två skälen har tydligen vägt så tungt, att utskottet enat sig om att nu icke föreslå något beslut på denna punkt. Det är bra. Och det är särskilt glädjande att ett enigt utskott har låtit dessa principiella skäl betyda mer än lokala hänsyn. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Före voteringen vill jag å regeringens vägnar göra den röstförklaringen, att regeringens ledamöter kommer att rösta med utskottets förslag om ytterligare utredning rörande TRU och Sveriges Radios utbildningsenhets kommande lokalisering, för att så långt som möjligt skapa enighet i dagens viktiga fråga.